Herr talman! Först och främst vill jag kommentera detta med småföretagen. Inom åtminstone en del av småföretagen anser man att det kan bli besvärligt att omedelbart köra i gång med det nya systemet. När det gäller sjuklöneperioden kan man väl göra följande reflexion. Här måste man tydligen inrätta en försäkring för att klara sig. Det är faktiskt det första man gör. När en period införs, vars syfte är att förbättra arbetsmiljön och låta arbetsgivaren ta sitt ansvar, måste man således börja med en försäkring för en viss grupp. I någon mån visar det att det här kanske inte är den bästa och effektivaste metoden att förbättra hälsan hos människor i vårt land, med tanke på arbetslivet. Jag tror inte att motiven är felaktiga. Jag har nämligen aldrig sagt att moderaterna har felaktiga motiv. Vad jag däremot har sagt är att man har ett visst intresse -- och jag tror inte alls att det är något fel i det med tanke på vad det är man företräder. Det framgår klart och tydligt i dag att klassklyftorna ökar. Klyftorna mellan de välbeställda och dem som har det sämst ökar alltså. Den diskussion som förs både i Sverige och i Europa handlar just om hur många som skall bli arbestlösa, hur många som skall slås ut, i tvåtredjedelssamhället. Här är det fråga om klassklyftor och ingenting annat! Nu är dessa tydliga, för nu har vi en regering som gynnar de mer välbeställda. Man tror att det är möjligt att få fart på ekonomin -- och detta samtidigt som de sjuka och arbetsskadade får sitta emellan. Detta är ganska tydligt i dag. De gynnas nämligen som betalar in pensionspremier t.ex. Även de som har privata sjukförsäkringar kan gynnas i skattehänseende. Men i det nu aktuella sammanhanget klämmer man verkligen åt. Ohälsan är alltså i högsta grad klassrelaterad. Inte minst vad gäller karensdagarna är detta mycket tydligt. Om karensdagar införs, blir det framöver inte de välbeställda i samhället som får det största obehaget, utan det får de som har det sämst, som så att säga har den snävaste ekonomin och de svåraste familjeförhållandena. Som jag tidigare har sagt hälsar jag med tillfredsställelse att skillnaderna klart och tydligt framgår. Men naturligtvis är den här politiken som sådan inte särskilt välkommen. Vad gäller grundpensionen brukar vi i riksdagen tala om att människor får en chans. Jag kanske inte skall polemisera särskilt mycket i det sammanhanget. Men jag tillåter mig i alla fall att uttrycka min mening. Jag tror nämligen att det här blir 90-talets nästa svek mot pensionärerna -- med tanke på den nuvarande politiska sammansättningen, på viljan och på inriktningen. Vårt agerande kan väl sägas vara ett uttryck för de farhågor som finns.

Herr talman! Det är naturligtvis bra att utredningen arbetar förutsättningslöst, men möjligheterna att arbeta över hela fältet rycks nu undan genom att det i propositionen föreslås att samordningstiden förlängs från 90 till 180 dagar. En prövning är därigenom utesluten. Jag tycker nog att vi kunde vara eniga om -- som jag sade från talarstolen tidigare -- att den enskilde vid en arbetsskada skall hållas skadeslös. Vi har uttalat detta mycket starkt vid två tillfällen. Det blev också en riksdagsskrivelse, och i direktiven från den förra regeringen hade man tagit detta ad notam. Nu finns inte detta med. Margit Gennser kanske gärna vill springa ifrån detta, men jag tycker att det skall sägas rakt ut här och nu i denna debatt. Vi formulerade det med kraft i utskottet för knappt ett år sedan. Vare sig situationen för de skadade eller förutsättningarna har väl inte förändrats på ett sådant sätt att vi inte kan vidhålla vår uppfattning på denna oerhört avgörande punkt.
Herr talman! När det gäller förändringen av samordningstiden är detta en mycket praktisk förändring som skall underlätta handläggningen hos försäkringskassorna. Man har haft förfärande balanser på försäkringskassorna, vilket jag bl.a. har sett från Malmökassan. Denna fråga har ventilerats under lång tid, så den kommer därför inte att störa utredningen på något påtagligt sätt. Visst skall man ha ersättning för skador. Det är en huvudprincip som vi säkert är överens om. Det är inte detta som är det egentliga problemet i lagstiftningen, utan det är vad som skall räknas som arbetsskada, hur sambandet skall befästas, hur bevisordningen skall vara osv. Dessa frågor måste man titta mycket noga på. De är inte lätta att lösa, och vi i Sverige har en avvikande ordning i förhållande till arbetsskadeförsäkringar i andra länder. Jag tycker att direktiven är bra och förutsättningslösa. De som sitter i utredningar har verkligen möjlighet att föra upp väsentliga frågor på dagordningen.
Herr talman! Jag förstår Margit Gennsers bekymmer när det gäller samordningstiden, arbetet på kassorna och övriga administrativa problem. Men vi borde också för ett ögonblick föra in den skadade personen, den som det gäller, i diskussionen. Han får en väsentligt nedsatt ersättning under längre tid och bör väl inte glömmas bort i sammanhanget, även om administrationen är krånglig. Jag menar att regeringen klart bör säga ifrån i fråga om skrivningen och det enhälliga uttalande som utskottet har gjort om den arbetsskadades möjlighet att få ersättning vid skada, dvs. hållas skadelös, om man inte längre delar den uppfattningen, för annars kvarstår ju denna skrivning. Detta bör också prövas och vägas in i utredningsmaterialet. Jag gjorde en liten reflexion när vi diskuterade möjligheterna att återförsäkra sig när det gäller 60 basbelopp, som nu enligt majoriteten i utskottet blir ändrat till 90 basbelopp. Ibland undrar jag om det egentligen var så angeläget att få en lagstadgad sjuklön som det har framskymtat -- åtminstone är inte småföretagarna särskilt angelägna. Det ringer småföretagare till mig och grälar på mig för att vi socialdemokrater har givit dem denna pålaga. Småföretagarna tror nämligen att det är vi socialdemokrater som har lagt fram detta förslag, men vi har motarbetat förslaget fram till den tidpunkt då det blir aktuellt med rehabilitering, dvs. när man kan friställa resurser för rehabilitering och man även inom företaget på grund av denna sjuklönereform har möjligheter att medverka till en bättre arbetsmiljö och ett lägre sjuktal. Därigenom skulle företagen ha en ekonomisk uppgift och ett ekonomiskt ansvar, vilket man nu är på väg att försäkra bort. Jag frågar mig därför: Hur är det med ansvaret om man inte ser att man får en ekonomisk vinning genom att skapa en bättre arbetsmiljö? Därom hyser jag tvivel och utomordentligt stora farhågor, men vi får väl se hur utfallet blir.

Herr talman! Jag vill bara reda ut några begrepp, nämligen arbetsskada och arbetssjukdom. Den senare kategorin bedöms i lagstiftningen som arbetssjukdomar medan arbetsskada utgörs av mera påtagliga skador. Det är uppenbart att den tidigare regeringen, som tillsatte en kommitté för översyn av dessa frågor, självfallet hade för avsikt att se på dessa arbetssjukdomar, som många gånger är mycket svåra. Jag delar Johan Brohults uppfattning att det är viktigt att göra defenitioner och få fram vad som gäller. Det var väl avsikten att detta skulle tas med. Som boende i Göteborg och socialpolitiker där har jag tagit del av undersökningen från Volvo. Man har gjort utredningar vid Volvo under flera år, och den senaste är mycket intressant och kan vara värdefull för många att ta del av, eftersom den ger goda upplysningar om vad som egentligen händer på en arbetsplats.

Herr talman! Jag går in i denna debatt mot bakgrund av en aktuell tidningsartikel i Dagens Nyheter av i dag, som jag strax skall återkomma till. Småföretagen är enligt regeringspolitiken spjutspetsen när det gäller den nya ekonomiska politiken. Att då genomföra den nya sjuklönereformen med sänkt arbetsgivaravgift och möjlighet till återförsäkring för småföretagen på det sätt som antytts och delvis utformats i den takt att sjuklönereformen skall genomföras redan den 1 januari, finner jag och Ny Demokrati tyvärr anmärkningsvärt. Jag citerar ur Dagens Nyheter: ''Landets småföretagare rasar mot informationen kring det nya sjuklönesystemet. - - Vid årsskiftet övertar arbetsgivarna det ekonomiska ansvaret för personalens sjukfrånvaro under de första två veckorna. Ett av målen med denna förändring är att arbetsmiljön ska förbättras så att sjukfrånvaron totalt sett minskar. Små och medelstora företag ska kunna teckna en försäkring för att skydda sig mot alltför stora kostnader i samband med de anställdas sjukfrånvaro. Ett litet företag med få anställda kan drabbas hårt vid till exempel en influensaepedemi. Många småföretagare klagar nu över att de inte fått någon som helst information från riksförsäkringsverket om den nya försäkringen. Det är rena rama skandalen, säger Arne -- Försummelsen är allvarlig. Försäkringen börjar ju inte gälla förrän två månader efter det att den tecknats, konstaterar han. Det skulle betyda att företag som i januari tecknar sig för en försäkring får sitt försäkringsskydd först i mitten av mars. En förklaring till att någon information ännu inte skickats ut är att riksdagen ännu inte beslutat vilka företag som ska få teckna den särskilda 'sjukförsäkringen'. ''Det har riksdagen i och för sig gjort genom höjningen av antalet basbelopp, som innebär att detta kommer att gälla företag med ungefär 20 anställda.'' Avslutningsvis sägs: ''Enligt vad DN erfar kommer en skriftlig information om de nya sjukreglerna att presenteras i januari.'' Riksdagen är beredd att fatta beslut om detta utan att det finns klara besked och regler om hur denna försäkring skall utformas och administreras. Det finner vi i Ny Demokrati klandervärt och olyckligt. Det kan inte vara en bra början på en ny småföretagarvänlig politik.

Herr talman! Det kan vara viktigt att nämna att folkpartiet ansåg att detta skulle ha trätt i kraft redan den 1 juli förra året. Det hade varit utomordentligt svårt. Dessutom är detta en angelägen fråga som kanske borde ha föranlett en rivstart från den nya regeringen. Så har väl ändå inte skett eftersom vi, först i dag, under den sista veckan före juluppehållet i riksdagen, har möjlighet att besluta om antalet basbelopp. Jag kan förstå att det kan förvirra om man inte riktigt vet vad som skall gälla. Den sista frågan om försäkringar som är tecknade för företag med en sammanlagd lönekostnad på 60 basbelopp per år kan jag tyvärr inte ge ett svar på. Kanske någon annan här vet hur det är tänkt i detta avseende.
Herr talman! Jag har själv småföretagarbakgrund. Jag har suttit som ordförande i ett familjeföretag i drygt tjugo år. Jag vet precis vad det är frågan om. En sak vet jag, och det är att vi hade reda på hur det var med vår personal. Vi hade kontakt med personalen. På 70-talet blev vårt företag mindre på grund av de rationaliseringar som behövde göras. Då var företaget riktigt litet. Det var då mycket sällsynt med långa sjukperioder. Därför är jag inte särskilt rädd för denna reform. Men jag tror att det är viktigt att man försäkrar de verkligt små företagen med upp till 15 anställda för de extrema händelser som ett långvarigt sjukfall eller en epidemi kan innebära för företaget. Det är svårt att beräkna kostnaderna och hur mycket arbetsgivaravgifterna skall sänkas. SAF har t.ex. haft andra siffror än Företagareförbundet. När man skall göra en exakt antekalkyl måste man alltid ta till med vissa marginaler. Därför sade jag också mycket tydligt att utvecklingen måste följas. Vi har socialministern här i kammaren, och jag hoppas att man på socialdepartementet verkligen följer utvecklingen, så att inte några större olyckshändelser sker. Jag tror inte att några sådana kommer att ske. Jag hoppas att denna debatt dessutom har fört fram informationen till företagarvärlden. Jag skulle vilja föra ut följande från denna kammare: Har ni färre än 15 anställda, se till att anmäla det till försäkringskassan, så att ni får er återförsäkring!

Herr talman! Vi har en mycket bra barnomsorg i Sverige. Under socialdemokratisk ledning har förskolan utvecklats. Behoven börjar bli täckta. Kvaliteten har höjts och valfriheten har ökat genom mångfald i den kommunala barnomsorgen och genom nya driftsformer. Allt detta har varit bra för barnen. Men nu hotas rättvisan och kvaliteten. Den borgerliga regeringens proposition om valfrihet i barnomsorgen är avslöjande i sin totala brist på ställningstagande till barnomsorgens roll i barnens och familjernas liv, men också i samhället. Den har i stället fått formen av en näringspolitisk proposition där fri etableringsrätt föreslås. Andra nyckelord är effektivitet och vinst. Inte med ett ord berörs barnen och deras rätt till barnomsorg med god kvalitet. Propositionens förslag när det gäller krav på personalens utbildning, föräldraavgifter -- och brist på förslag om hur rekryteringen av barn till alternativa driftformer skall gå till -- öppnar vägen för något helt annat än valfrihet och mångfald. Vägen öppnas för en skiktad barnomsorg, för ett A och ett B-lag, för nedrustning och utförsäljning. Detta kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Därför säger vi nej till regeringens proposition. Statsbidrag skall gå till barnomsorg där kvalitet och rättvisa garanteras. Förslaget i propositionen uppfyller inte de krav vi ställer på god barnomsorg. Vi har i stället i vår partimotion och i våra reservationer till utskottsbetänkandet redovisat vårt förslag till en bra barnomsorg, som utgår från barnens behov och villkor och där vi sätter kvalitet och rättvisa främst. Herr talman! I vårt moderna samhälle har barnomsorgen en stor och viktig roll att spela. Dess viktigaste uppgift är att ge alla barn grundläggande kunskaper och erfarenheter inför vuxenlivet. Barnen måste få bästa möjliga förutsättningar att växa upp. Det är också barnomsorgens uppgift att ge en trygg och god omsorg till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Tidig gruppsamvaro och pedagogisk utvecklingsstimulans påverkar barns utveckling i positiv riktning. Barns villkor hänger nära samman med föräldrarnas villkor, boende, barnomsorg, skola. Ett väl fungerande socialt liv är av avgörande betydelse och förutsätter relationer mellan människor, rötter, hemkänsla. Samhörighet och delaktighet kan utvecklas i bostadsområdet i gemensamma angelägenheter som t.ex. rör boendet, och i det lokala föreningslivet. En decentraliserad offentlig verksamhet med barnomsorg, skola, sjukvård, äldreomsorg verkar i samma riktning -- att bygga upp levande kommundelar med service nära människor. Det är den version av det goda livet som vi socialdemokrater ibland kallat Kvarteret Framtiden. Barn och ungdom utgör inte någon enhetlig social eller kulturell grupp i vårt svenska samhälle. Familjebakgrund, social, etnisk och religiös tillhörighet och kön skapar stora skillnader. Över Invandrare och flyktingar berikar vårt samhälle med sin kultur och sina traditioner, samtidigt som kulturella skillnader kan bädda för främlingsfientlighet och rasism. Förskola och skola för alla barn är en viktig basresurs för både integration och bevarande av kulturella olikheter, men också för förståelse för varandras skilda värderingar. För gruppen barn med behov av särskilt stöd är en sammanhållen barnomsorg en stor tillgång. En barnomsorg som är tillgänglig för alla barn på lika villkor är en garanti för att dessa barn får det stöd de behöver utan att pekas ut och särskiljas. Med det här i bagaget har det inte varit svårt för oss socialdemokrater att välja väg. Vi har i många år arbetat för en utbyggd barnomsorg med hög kvalitet för alla barn, och vi har i långa stycken lyckats väl. Vi har aldrig varit så nära full behovstäckning som nu. Den glädjen kan vi dela med andra partier som här i riksdagen varit med och fattat de avgörande besluten. Jag tänker på folkpartiet och vänsterpartiet. Därför känns det extra trist att det är Bengt Westerberg som signerat denna proposition. Riksdagens beslut om en förskola för alla barn var en bekräftelse på insikten om förskolans stora betydelse för barn och föräldrar i vårt land. Beslutet innebar också en viktig politisk prioritering. I dag ser de flesta föräldrar det som självklart att det skall finnas en daghemsplats till deras barn när de skall börja arbeta efter föräldraledigheten. De flesta föräldrar anser att barnomsorgen är en rättighet att få och en skyldighet för samhället att tillhandahålla. Herr talman! Nu vill vi socialdemokrater gå vidare och ta nya steg framåt i arbetet för en god barnomsorg till alla barn. Vi vill till skillnad mot den borgerliga regeringen skapa garantier både för kvalitet, rättvis fördelning och rätt till plats. Vi kräver att all barnomsorg skall ha hög kvalitet, både den kommunala och den som drivs i alternativa former. Sociala och pedagogiska mål med utgångspunkt från 1 § i socialtjänstlagen skall styra innehållet i all barnomsorg. Den personal som arbetar med barnen måste ha sådan utbildning och erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Lokalstandarden och utemiljön måste vara bra. Barngruppernas sammansättning och storlek måste vara väl avvägd. Barnomsorgen bör i första hand finnas tillgänglig i det område där man bor. Intagning till förskola bör ske från den kommunala barnomsorgskön, eller enligt regler som kommunen fastställer. Vi anser att föräldraavgifterna i de alternativa verksamheterna måste ligga i nivå med de avgifter som gäller i den kommunala barnomsorgen. Ett system med fri avgiftssättning innebär en begränsning i valfriheten och en stor risk för segregation. En första förutsättning för att statsbidrag skall utgå till alternativ verksamhet är att den finns upptagen i kommunens barnomsorgsplan. Genom den regeln har kommunen i realiteten en vetorätt på området. Kommunen skall också ha ett ansvar för att verksamheten håller samma kvalitet som jämförbar kommunal verksamhet. I propositionen 1984/85:209 läggs principen om alla barns rätt till barnomsorg fast. När vi nu står nära målet, fullt utbyggd barnomsorg, bör denna rätt läggas fast i en lag. En lagfäst rätt är närmast en konsekvens av de övervägande som skedde i samband med beslutet 1985. Lika självklart som att vi har en allmän grundskola för alla barn i Sverige måste det vara med en bra barnomsorg för alla förskolebarn. Föräldrarna skall bestämma när barnen skall börja, men samhället skall ha ett ansvar för att planera för alla förskolebarn. Alternativa driftsformer har utvecklats och utvecklas i barnomsorgen. Då blir det mycket angeläget att göra en samlad bedömning av rättsläget. Dit hör garantier om rättssäkerhet, regler för sekretess och likabehandlingsprincipen, möjligheten till insyn och kvalitetsbedömning av verksamheten. Dessa frågor behöver belysas, och lagstiftningen måste ses över i syfte att undersöka hur rättssäkerheten för barnen kan garanteras. Vi socialdemokrater har i utskottet föreslagit tilläggsdirektiv till socialtjänstkommittén. Tyvärr tar inte utskottsmajoriteten lika allvarligt på denna fråga som vi gör. Herr talman! Sammanfattningsvis är inga av våra krav om kvalitet, rättvis fördelning, rätt till plats och lagstöd tillgodosedda vare sig i regeringens proposition eller i utskottsbetänkandet. Det finns anledning att känna oro för framtiden. Regeringen sänker skatten på kapitalinkomster, tar bort förmögenhetsskatten, sänker arvs och gåvoskatten och inför lättnader för kapitalägare och höginkomsttagare. För att finansiera detta drar man in ekonomiska resurser från löntagarna och barnfamiljerna, från kommunerna och från bostadsbyggandet. För regeringen tycks det väsentliga på barnomsorgsområdet nu vara privatiseringen i sig. Barnens behov kommer i andra hand. Folkpartiet som tidigare tillsammans med oss har agerat för rättvisa och kvalitet i barnomsorgen, har nu övergivit detta och låter moderaterna bestämma inriktningen. Centern och kds har tidigare hävdat att statsbidragen till barnomsorgen skall användas till vårdnadsbidrag. Men de tycks nu ha ändrat åsikt. Privatisering av moderat modell är vad som nu gäller. Det ställer de övriga regeringspartierna upp på. Det gör inte vi socialdemokrater. Vi står på barnens sida, och det tänker vi fortsätta att göra, inte minst i snål högervind. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Jag skulle kunna instämma i det mesta som Maj-Inger Klingvall sade. Detta är väl en av de frågor där socialdemokraterna och vänsterpartiet är helt överens. Det framgår också av den meningsyttring som jag har avgett till betänkandet. Jag skall också, på mitt eget sätt, rikta mig till socialministern. Till att börja med tycker jag att rubriken på den här propositionen, Valfrihet i barnomsorgen, snarast är ett fall för konsumentombudsmannen. Detta handlar inte om valfrihet -- god barnomsorg med god kvalitet för föräldrar som efterfrågar det. Det handlar faktiskt om rätten till fri etablering. Det är inte säkert att det innebär samma sak. Jag vill snarare påstå att det inte gör det, framför allt inte om det inte är omgärdat av en rad regler, lagar, förordningar och garantier för kvaliteten. Det är det inte i den här mycket tunna och hastigt hopkomna propositionen. Det finns många brister, och därför finns det all anledning att säga nej till detta. Vi säger också nej till det här. Det handlar alltså om en etableringsrätt inom barnomsorgsområdet och inte om valfrihet. Framför allt handlar det inte om att det är barnens behov som är utgångspunkten. Det handlar om att få välja producent och att acceptera de producenter som finns på marknaden. Det handlar om att köpa sin falukorv på ICA, Konsum eller närbutiken, som kanske har öppet längre. Det är väl ungefär kontentan av detta. Jag är övertygad om att detta inte kommer att råda bot på det stora problemet inom barnomsorgen i dag, nämligen brist på platser. Vi har ju debatterat det här förut. Då har Bengt Westerberg sagt att det här är så positivt i sig, och att det kommer att frigöra så mycket kreativitet och verksamhetslusta, att det kommer att blomma upp en mängd nya barnomsorgsformer och driftsordningar. Det kommer att bli ett större utbud. Jag förstår inte riktigt hur detta går ihop. Pengarna som skall gå till driften av detta ökar ju inte. Vad jag förstår är det snarare så att de pengar som skall gå till detta, driftsbidragen och de statliga bidragen, kommer att minska. Man drar ju ner på verksamheten i varenda kommun. I den ekonomiska politik som regeringen har aviserat, med indragningar på 10--15 miljarder kronor per år från kommunerna, lär det knappast vara så att bidragen till barnomsorgen kommer att öka. Om barnomsorgsplatsernas antal skall öka måste det bero på att man gör en kraftig höjning av avgifterna och på det sättet kan erbjuda mer barnomsorg. Det kommer i sin tur att leda till att det blir de föräldrar som har tillräckligt mycket pengar som kan tillgodogöra sig den barnomsorg som finns. Jag kan inte få in i mitt huvud att det kommer att fungera på något annat sätt. Det finns också ett annat begrepp i detta som man skulle kunna anmäla till konsumentombudsmannen. Det är talet om att det är en privatisering och att man skall driva barnomsorg i privat regi. Det handlar ju inte om en privat finansiering. Det handlar om att privatisera skattepengar. De pengar som jag och socialministern betalar i skatt skall privatiseras i ett bolag där vi inte längre kommer att ha någon insyn över hur de används. En del kommer då att användas till barnomsorg i aktiebolagsform. En privat barnomsorg som skulle vara privat i verklig bemärkelse kan ju vem som helst sätta i gång, en egen verksamhet finansierad med privata pengar. Det är alltså inte fråga om en privat verksamhet utan om en privatisering av skattepengar, vilkas användning undandras från demokratisk insyn och kontroll. Det är en mycket viktig anledning till att säga nej till detta. Jag tror, som sagt, att det kommer att leda till en ganska kraftig segregering. Det är inte bara hypoteser, utan jag tycker att jag kan se detta redan nu, när man i olika kommuner har satsat på profilering av barnomsorg. Man har satsat på differentierat öppethållande och på olika typer av utbud. Detta har lett till fullständigt orimliga situationer på många barnstugor i olika kommuner. Föräldrar får teckna kontrakt med personalen och tala om vilken tid som man tycker att barnen skall vara där. På det sättet skall man erbjudas valfrihet, dvs. att betala mindre om man vill ha barnen där under kortare tid. Det anges då bestämda klockslag för när man skall lämna och för när man skall hämta barnen. Men verkligheten ser inte alltid så ''klockslagsaktig'' ut. Man kan ju bli fördröjd en kvart någonstans. Om man bor i storstaden kan man fastna i en bilkö, eller man kan få ett viktigt sammanträde som man måste gå på e.d. Det finns föräldrar, framför allt kvinnor, som har vittnat om oerhört stressade situationer, där de har fått kasta sig i en taxi från jobbet för att med ilfart åka till dagis och slita ut sitt barn före det klockslag som man i kontraktet har skrivit in för hämtning av barnet. Detta gör man också oavsett vad barnet är sysselsatt med just då -- oavsett om julkalendern är slut eller, snudd på, om barnet sitter på pottan. Ungen skall ut innan klockan blir 5 över 12 -- annars ifrågasätts det kontrakt som man har skrivit och som innebär att man får en reducerad avgift.

Jag tycker att det borde vara grunden när man ser på hur barnomsorgen skall organiseras. Det borde vara barnens behov som skall stå i centrum, inte behovet av att anpassa barnomsorgen till tjockleken på plånboken. Det är ju det som är den avgörande skillnaden mellan hur vi från vänstern och hur man från de borgerliga partierna ser på vård och omsorg.

Det finns ett stort värde i att på det sättet solidariskt finansiera den vård och omsorg som vi säkerligen är överens om behövs. Jag hoppas också att vi skulle kunna vara överens om att den skall utformas på ett bra sätt med god kvalitet och utan att inkomsten skall vara avgörande för hur man får del av den.

Till syvende och sist kommer det avgörande att vara hur mycket pengar man har. Vi ser den utvecklingen redan i dag i kommunerna, där man begränsar öppethållandet och tvingas skära ned verksamheter därför att man inte har råd och där man höjer avgifter, vilket ytterligare begränsar tillgängligheten för många. Den statistik som finns i dag visar att det i första hand är LO grupperna som inte längre kan använda sig av barnomsorgen. Den utvecklingen är beklaglig, och jag kan inte se annat än att propositionens förslag -- som jag nu inte mera i detalj skall gå in på -- kommer att inte bara permanenta den utvecklingen utan också se till att utvecklingen i rasande fart går mot en ökad segregering. Jag tycker att det är beklagansvärt att behöva debattera på det här sättet med Bengt Westerberg, som ju är den som talar för solidaritet med en stark känsla för de sociala frågorna och de svaga grupperna i samhället. Det här förslaget rimmar illa med inriktningen på att utgå från de svaga grupperna. Vi är nog överens om att barnen inte tillhör den mest röststarka gruppen i samhället. Med detta vill jag yrka bifall till den meningsyttring som jag har fogat vid detta betänkande. Jag står naturligtvis bakom hela meningsyttringen, men jag yrkar bifall till dess hemställan under mom. 1, 2 och

Herr talman! Den dag då våra krav på kvalitet, rätt till plats och lagstöd har uppfyllts, kommer driftsformen att vara av underordnad betydelse, för då har vi byggt upp starka garantier för en bra barnomsorg. Med det klarläggandet hoppas jag att jag inte skall behöva få fler frågor om vad olika företrädare för vårt parti har sagt. Sedan till Ingrid Hemmingssons funderingar om politikerstyrd barnomsorg. Föräldrar och personal behöver ha stöd i sin verksamhet. Föräldrar och personal kan inte stifta lagar och kan inte lägga fast mål och riktlinjer, men det kan vi politiker som representanter för föräldrarna göra. Det är bl.a. sådana viktiga saker vi diskuterar här i Sveriges riksdag. Föräldrar och personal kan däremot ha ett mycket stort inflytande över verksamhetens praktiska utformning. Så några ord också med anledning av det Ingrid Hemmingsson säger om daghemmens öppethållandetider. Vi har ju daghem och heldagsomsorg för att föräldrar skall kunna förvärvsarbeta och studera. Det är väl självklart att då måste de kunna jobba åtminstone sex timmar, för att det skall fungera. Det har varit en väldigt viktig princip, och den håller vi fast vid i vår reservation. Hemmingsson. Jag förstår att Ingrid Hemmingsson har all anledning att vara nöjd med regeringens proposition, för moderaterna har fått full utdelning. Här får marknadskrafterna fritt spelrum, utan några krav på kvalitet och rättvis fördelning. Och allt det här döljs i en vacker språkdräkt av valfrihet. Jag vill fråga Ingrid Hemmingsson hur hon ser på valfriheten i det moderatstyrda Malmö, där en av hennes partikolleger är ansvarig för barnomsorgen. Vi vet av SCBs undersökningar att 84 % av föräldrarna vill ha plats på kommunala daghem för sina barn. I Malmö har den borgerliga kommunledningen sagt att all fortsatt utbyggnad av barnomsorgen skall ske i privat regi, och dessutom förväntas minst 25 % av nuvarande kommunala barnomsorg gå över i privat regi. Är det detta som är borgerlig valfrihet, Ingrid Hemmingsson?

Herr talman! Vi socialdemokrater litar på föräldrar och personal, men vi litar tyvärr inte på moderaterna. Det är bakgrunden till att vi så starkt understryker våra krav på kvalitet, rättvis fördelning och lagstöd. Ingrid Hemmingsson nämnde i sitt anförande att det behövs ingen lagstiftad rätt. Jo, det är precis vad som behövs. I dag mer än någonsin tidigare behövs det en lagstiftad rätt till barnomsorg. Ingrid Hemmingsson valde att inte på något sätt svara på min fråga om hur borgerlig valfrihet ser ut. Jag kan förstå henne. Det är rätt besvärligt. Det moderata kommunalrådet i Malmö säger att om man inte har fått plats efter två månader i kön skall man få en kommunal barnomsorgspeng på 30 000 kr. och sedan själv försöka ordna barnomsorgen. Jag tycker att det är moderat cynism.

Herr talman! Först och främst har vi regeringens proposition, som har varit föremål för diskussion i betänkandet. Det här är inte någon märkvärdig fråga. Det är inte enbart ett moderat förslag, såsom ni socialdemokrater vill hävda. Visserligen har vi som parti drivit frågan hårt. Men alla borgerliga partier har genom åren varit överens om att de privata alternativen behövs. Det handlar om alternativ som ger människor fler möjligheter att välja på olika inriktningar och olika typer av daghem. Vi har varit överens om det. Därför är det alldeles självklart att en borgerlig regering som första åtgärd lägger fram just denna proposition. Så småningom kommer det fler förändringar. Vidare har vi frågan om privat barnomsorg. Jag kan inte detaljerna när det gäller Malmö och kan alltså inte lägga mig i den diskussionen. Men jag vet, och det sades t.o.m. häromdagen i Ekot, att efterfrågan på privata alternativ inom barnomsorgen har ökat otroligt mycket. Socialdemokraterna brukar alltid säga att det finns ingen efterfrågan. Men tidigare har det inte funnits några möjligheter, eftersom ni socialdemokrater har haft ett så stort motstånd. Det har varit ideologiska låsningar. Nu när folk börjar upptäcka att det finns möjligheter att påverka och välja kommer denna efterfrågan. Den efterfrågan har kommit den senaste tiden. Jag blir inte riktigt klok på vad det är för kvalitetsbegrepp som socialdemokraterna vill föra in i barnomsorgen som inte finns sedan tidigare och som inte finns i propositionen eller talas om i betänkandet. Vi alla tycker att det skall vara kvalitet på barnomsorgen. Kvalitetskriterierna finns nu precis som tidigare. Vad är det för nytt som socialdemokraterna vill föra in? Det kan vara bra att få ett innehåll i ordet kvalitet. Det räcker inte bara att ropa efter kvalitet. En större krets av människor, flera familjer, flera föräldrar, vill ha ett ord med i laget om vad de tycker är kvalitet just för deras barn och vilken inriktning de tycker att det skall vara på barnomsorgen.

Herr talman! Jag behöver inte oroa mig så mycket för någon splittring inom socialdemokratin. Det är kanske en splittring inom vänstern som Ingrid Hemmingsson oroar sig för. Hur är det då på den borgerliga kanten? Hur kommer det sig att det skall vara en representant från varje parti som skall diskutera i denna debatt? Har inte ni en gemensam borgerlig regering som har en samlad syn på barnomsorgen? Är ni möjligen splittrade i frågan om vad som är god barnomsorg, hur den skall finansieras, när vårdnadsbidragen skall införas osv.? Det är möjligt att denna debatt kan reda ut dessa frågor. Det har varit en del diskussioner, förstår jag. En hel del centerpartistiska kvinnor var för ett tag sedan arga på Bengt Westerberg. Det kanske får blomma ut i denna debatt, och det vore intressant att få höra. Vidare har vi frågan om tillsynen och socialtjänstlagen. En översyn görs nu av socialtjänstlagen. Man diskuterar att ha ett gemensamt måldokument både för barnomsorgen och skolan. Vad jag förstår har man där aviserat att det kanske inte skall vara obligatoriskt att upprätta kommunala barnomsorgsplaner över huvud taget framöver. Då blir det väldigt skralt med kontrollen och tillsynen. Ingrid Hemmingsson säger att det inte finns någon anledning att lagstifta om rätt till barnomsorg, eftersom den politik som de borgerliga nu driver kommer att leda fram till så småningom -- jag vet inte när -- att alla får rätt till barnomsorg. Det är ett lustigt sätt att se på verktyget lagstiftning. Det är som att lagstifta om det man inte vill ha. Men man skall inte lagstifta om det man vill ha. Det kommer man att uppnå ändå. Det förefaller mig vara ett märkligt resonemang. Sedan har vi vänsterns värld och att demokratisk kontroll är det som gäller. Det är en riktig beskrivning. Vi i vänsterpartiet vill gärna utveckla demokratin. Vi vill att skattepengarna skall användas på ett sådant sätt att man får demokratisk insyn och kontroll. Vi tycker inte att det är att sätta ett likhetstecken med att politikerna styr, dvs. utför, barnomsorgen. Men det skall finnas en demokratisk debatt som leder fram till att man fattar beslut om de stora linjerna och att man fattar beslut om att det skall finnas en rätt till barnomsorg för alla barn. Sedan är det föräldrarna och personalen som skall se till att dessa mål uppnås. Vi i vänsterpartiet vill decentralisera verksamheterna, och vi vill att besluten i mesta möjliga mån skall ligga ute på barnstugorna. Men här gäller det att se till att det över huvud taget finns några pengar så att det i många kommuner blir någon barnomsorg där föräldrar har möjlighet att påverka. Enligt det här förslaget kommer det att bli stängda bolagsrum.
Herr talman! Vi borgerliga för fram en gemensam politik i kammaren. Vi är flera talare i dag eftersom vi tycker att detta är en viktig fråga. Det här är en mycket viktig ideologisk fråga. Vi tycker att detta ändå är det första steget på väg mot att ge föräldrarna större möjligheter och inflytande. Det gäller även personal som vill arbeta på olika sätt. Därför vill vi gärna delta i den här debatten allihop. Den har tidigare hela tiden styrts från den socialdemokratiska sidan, och vi har här i dag hört vad det är för ideologi som ligger bakom. Nu är det dags att bryta med den, och därför är det också mycket angeläget att diskutera detta. Gudrun Schyman vet mycket väl att vi inte är splittrade i den här frågan. Sedan kommer nästa steg, nästa steg och nästa steg i denna valfrihetsrevolution, som vi får kalla den. Det kommer senare, och det arbete som pågår inom regeringskansliet med att planera fortsättningen behöver ni inte vänta på här i kammaren, för det kommer att presenteras under den närmaste tiden. I sitt anförande försökte Gudrun Schyman verkligen skrämma upp kammaren. Hon redogjorde för ett skräckscenario när det blir fler privata initiativ som kommunen kan köpa, och hon visade en riktig vrångbild. Man kan undra vad det är som ligger bakom detta. Gudrun Schyman sade också att en demokratisk tillsyn är vad man vill ha från vänsterns sida. Men en demokratisk tillsyn brukar med vänsterns språkbruk betyda att det är politikerna som håller i tömmarna, och det i sin tur innebär att föräldrarna får mindre att säga till om. Jag kan inte förstå varför Gudrun Schyman inte kan lita på de människor som är så engagerade och intresserade att de vill starta olika typer av privata dagis och erbjuda kommunen sina tjänster. Varför litar inte vänstern på människor? Det finns möjligheter till inflytande och kontroll. Det finns flera orsaker till att det här är bra även för dem som arbetar på dagis. En orsak är att man kan välja arbetsgivare -- det kan man inte göra i dag -- och att man kan välja pedagogisk inriktning. Det har visat sig att det blir mera kostnadseffektivt. Och vad är det för fel i att föräldrarna får delta i arbetet på dagis? Det fnyste Gudrun Schyman åt för en stund sedan.

Herr talman! Det blir inte fler platser genom våra förslag, säger Gudrun Schyman. Jag tror att det är precis tvärtom, i och med att det nu blir konkurrens och större möjligheter att komma med flera idéer. Hittills har man satsat helt och hållet på de allra dyraste platserna, dvs. de kommunala platserna. Det grundar sig inte på att dyra platser har den bästa kvaliteten, därför att det är annat som anger kvalitet. Det har visat sig att det har inneburit kostnadsnedsättningar att starta privata dagis. På vissa dagis har föräldrarna kommit överens om att hjälpa till. Det finns alltså olika sätt att pressa kostnaderna utan att göra avkall på kvaliteten -- kvalitet kan inte mätas i pengar. Eftersom vi i denna kammare ofta har diskuterat detta vill jag bara säga: Låt människorna bestämma själva! Nu har människor fått möjligheter att välja dessa alternativa daghem, som kommer att växa upp, trots vänsterns och socialdemokraternas motstånd. När vi senare har facit i hand kan vi diskutera detta. Jag är helt övertygad om att efterfrågan på alternativ kommer att öka. Familjerna kommer inte alls att vara nöjda med att det är andra som bestämmer, utan de vill själva välja.

Herr talman! Det var synd att Ulla Orring inte hörde vad jag sade i min första replik till Ingrid Hemmingsson när det gällde statsbidrag till alternativa driftformer. Jag får väl hänvisa till protokollet, som kommer i morgon. Det som Ulla Orring säger om att myndigförklara föräldrarna är rent nonsens. I vårt land är väl föräldrarna i allra högsta grad myndigförklarade. Rätten till arbete för både män och kvinnor och bra barnomsorg till alla barn skapar fria och självständiga vuxna som kan ta ansvar både för sina barn, sin familj, och för samhället. Ulla Orring säger att personalen äntligen skall få känna arbetsglädje i privata daghem. Vad är det för någonting? Har Ulla Orring aldrig varit i kommunal barnomsorg och mött den arbetsglädje och den kreativitet som finns bland personalen i våra kommunala daghem? I så fall rekommenderar jag ett besök. När det gäller föräldrakooperativ finns det inget tvingande krav att ta barn ur kön, men det gör det när det gäller personalkooperativ ända tills lex Pysslingen eventuellt tas bort i enlighet med det förslag som vi behandlar här i dag. Jag skulle vilja ställa två frågor till Ulla Orring. Varför yrkade Ulla Orring inte bifall till folkpartiets kommittémotion om en lagstadgad rätt till plats i barnomsorgen, som ni väckte under allmänna motionstiden? Ett sådant lagförslag är det enda som våra småbarnsföräldrar i dagens läge kan luta sig mot för att kräva sin rätt till barnomsorg. Vad är i så fall Ulla Orrings alternativ till lagstiftning för att garantera rätten till barnomsorg? Jag försökte av Ingrid Hemmingsson få reda på vad som är borgerlig valfrihet, men jag fick inget svar. Jag försöker med Ulla Orring. Jag undrar: Gäller valfriheten för alla? Gäller den för barn med fysiska handikapp? Gäller den för invandrarbarn, gäller den för allergiska barn, gäller den för extra livliga barn -- kort sagt, gäller den för barn som har behov av särskilt stöd? Med den borgerliga modell för barnomsorg som har skisserats i propositionen kan man inte på något sätt ålägga privata daghem att ta emot barn som kräver litet mer. Vart skall de då ta vägen i valfrihetens Sverige, vart skall de vända sig?
Herr talman! Jag måste instämma i det som tidigare har sagts om högtalaranläggningen -- det var väldigt svårt att höra vad Maj-Inger Klingvall sade i början av sin replik. Jag skall ändå så gott jag kan försöka svara på de frågor jag uppfattade. Jag vill klart slå fast att barnens behov kommer först. Jag tycker att det är viktigt att vi erkänner detta och myndigförklarar föräldrarnas önskemål. Det finns ett önskemål om privata alternativ. Jag kan då gå in på den tredje fråga som Maj-Inger Klingvall ställde, nämligen om valfriheten gäller för alla. Det är självklart. Varken folkpartiet liberalerna eller något annat parti här i kammaren vill, tror jag, arbeta för någon segregering av barn. Barnen skall ha samma möjligheter. Det tycker jag är så självklart att jag inte förstår tanken bakom frågan. En annan fråga gällde alternativen i barnomsorgen. Jag har både av erfarenhet och genom kunskap fått klart för mig att föräldrarna efterfrågar alternativ. Vi ser att vi genom alternativen kommer att få fler daghem. Det kommer att vara fler som tar ett ansvar för att sätta i gång daghems och barnomsorgsverksamhet. Så till den första frågan, om lagstadgad rätt. Nu finns ju en rätt för alla barn att delta i kommunal barnomsorgsverksamhet från ett à ett och ett halvt års ålder tills de börjar skolan. Genom att vi får olika alternativ av barnomsorg kommer också fler daghemsplatser att komma till. Jag tror att det framför allt kommer att leda till att barnen i glesbygd och på annat håll där det finns människor som vill ta sådana här initiativ kommer att få en rätt till barnomsorg som de i dag kanske inte har. Över huvud taget tror jag att kvaliteten kommer att stärkas genom ökad konkurrens. Maj-Inger Klingvall tyckte att frågan om arbetsglädje var fånig. Vad är det för någonting, frågade hon. Det är klart att det är stor skillnad i arbetsglädje om jag själv -- i samråd med föräldrarna -- får vara med och utforma eller påverka utformningen av den daghemsverksamhet som jag skall vara chef för och göra det på ett sådant sätt att den blir pedagogisk och bra för barnen, eller om jag inte får det. Jag tror att det finns stora utmaningar i det här förslaget, och jag tror att det också kommer att ge stora fördelar.